Herr talman! Jag vill bara komma med en helt stillsam protest när statsrådet Moberg påstod, att jag skulle ha bidragit till att skapa någon »skrämmande bild» av den högre utbildningens kris. Vad jag talade om var den kris vi befinner oss i på det sättet, att de som nu studerar vid universiteten inte vet om de kommer att få användning för de kunskaper de skaffat sig när de har avslutat sina studier. För mig är detta det stora problemet. Om man sedan vill vara uppriktig kan man väl ändå säga, att det inte är så alldeles helt väl ställt i alla avseenden med den högre utbildningen. Vi hade besök av rektor vid Stockholms universitet och det var sannerligen inte någon skönmålning vi fick. Han konstaterade att Frescati-området var planerat för 15 300 studerande. Vid det besök som vi gjorde i december i fjol fanns det 23000 studerande vid Stockholms universitet och, om jag inte minns fel, höll man till på 33 olika ställen. Det är klart att detta inte är någon trevlig situation. Vad jag menade var just att vi måste se till att vi satsar rätt, så att de som får utbildning också får användning för den. En gång när statsrådet Palme var en inte så alldeles flitig utan mera blygsam suppleant i statsutskottets andra avdelning gällde det att få fram tekniker. Herr Palme och jag hade bl.a. olika uppfattningar om tillkomsten av en extra matematiktimme som liksom skulle bli grunden i det här utspelet. Man snabbutbildade lärare för de tekniska gymnasierna, och man påstod att samhället hade praktiskt taget omättligt behov av tekniker. Nu konstaterar arbetsmarknadsstyrelsen att 1000 ingenjörer — inte civilingenjörer utan andra ingenjörer — går på omskolning direkt efter det att de tagit sin examen och skall försöka få kunskaper som de har användning för ute i livet. Det var detta som jag var inne på, herr statsrådet. Jag kanske skall erinra om att jag särskilt påpekade att jag inte instämde i allt som sagts tidigare.

Herr talman! Jag kunde inte underlåta att reagera litet grand mot det uttryck som statsrådet Moberg använde, nämligen att vi försökte »skapa panik». Jag vill betona att vi har varit eniga i många stycken, men det är väl ändå, herr statsråd, på Kungl. Maj:ts utredningar som vi måste basera vårt ställningstagande. Jag erinrar mig mycket väl en frågestund som vi hade med dåvarande statssekreterare Löwbeer i utbildningsdepartementet, då ett nuvarande statsråd satt vid sidan som sekreterare. Vi frågade herr Löwbeer om det fanns någon risk för överutbildning av t.ex. ingenjörer. Han savarade: Det är ingen risk, ej heller att vi får en fil. kand. i postluckan! Vi är där nu snart. Jag vill inte påstå att vi är där i dag, men med tanke på att Kungl. Maj:ts kvarnar mal ganska långsamt i många sammanhang så är det kanske bäst att börja se över det här medan tid är. Jag tror att orsaken till den bristande sysselsättningen för närvarande ligger i ett stagnerande näringsliv, men jag skall inte lasta regeringen för det, ty det tillhör väl en annan diskussion. Emellertid kan vi konstatera faktum i dagsläget. Jag vill ställa en fråga till statsrådet Moberg igen: Skulle det inte hjälpa att sätta in t.ex. studierådgivande åtgärder, i varje fall medan utredningen arbetar? Många som tänker börja sina studier i höst behöver vägledning. Det behöver helt enkelt sägas: Ge er inte in på det här området, eftersom det inte finns utsikter att få något jobb där!
Herr talman! Jag tycker att kritiken nu har fått rimligare proportioner. Låt mig därför kort få kommentera de ytterligare frågor, som har ställts till mig. Jag börjar med herr Thorsten Larsson. Jag tror visst, herr Thorsten Larsson, att tiden är mogen för oss att nu på allvar diskutera det ni var inne på, nämligen relationen mellan = utbildningsnivå och förväntningar hos dem som tar olika utbildningar å ena sidan och de möjligheter som arbetsmarknaden i olika situationer bjuder å den andra. Jag är övertygad om att den utredning, som nu blir tillsatt, mycket snart kommer att såsom en av sina huvuduppgifter ta just den diskussionen. Jag håller med om att vi i samhället har haft för litet diskussion om detta problem. Vi gjorde ett försök 1963, då vi först började skymta den jättelika utbildningsorganisation som universiteten nu har blivit. Vi förde då in begreppen adekvat och inadekvat sysselsättning. Men den gången var opinionen inte lyhörd, ty då fanns det så stora brister på arbetskraft överallt. Då såg man inte inom överskådlig tid för sig den situation, då vi skulle få bättre balans på arbetsmarknaden. Nu är vi snart där, vilket alla är överens om. Då finns det anledning att föra den diskussionen lugnt och sansat. Ty självfallet förstår ungdomen den situation som har uppkommit. Låt mig i det sammanhanget för herr Wallmark och andra, som har varit inne på det, än en gång få upprepa, att vi självfallet med det ökade intresse som riksdagen visar den högre utbildningens problem kommer att hitta former för att låta representanter för de politiska partierna vara med i utredningsarbetet. Jag vill dock här inte binda mig för formen. Till herr Thorsten Larsson vill jag ytterligare säga, att jag är helt med på vad han sagt om ökad studierådgivning. Det grepp som vi tar med assistenterna för »Öövrigt arbete» görs just för att skapa fram ytterligare resurser för den uppsökande, aktiva studierådgivningen i motsats till vad som alltför ofta har varit fallet, nämligen den passiva studierådgivningen, där assistenten har suttit och väntat på att studenten skulle komma. Vi måste gå ut och tala till studenterna, och därmed blir det en ny typ av rådgivare som vi skapar. Jag är säker på att systemet kan börja verka redan under nästa läsår. Sedan frågar herr Wallmark, vad vi gör under tiden.

Vi ger ju alltid våra utredningar sådana möjligheter.

Man följer där samma goda idé som har tagits på den privata marknaden. Herr Axel Andersson kom två gånger tillbaka till talet om Stockholms universitet. Riksdagen har ju redan fått en proposition med förslag i byggnadsfrågorna innefattande bl.a. förslag om att byggnadsstyrelsen redan i höst kommer att kunna påbörja arbetena på den första stora etappen för utbyggandet av Frescatiuniversitetet. Jag vill erinra om vad jag från andra kammarens talarstol har sagt i en interpellationsdebatt med fru Nettelbrandt, nämligen att utnyttjandet av marken där ute blir sådan, att det skall vara möjligt att inom de områden som är givna kunna skapa institutioner, som kan ta emot 30 000 studerande.

Herr talman! Statsrådet Moberg säger att kritiken i de senare inläggen har fått något rimligare proportioner. Ja, jag tror inte att inläggen har modifierats ur kritiksynpunkt — kanske har de nyanserats litet ytterligare. Jag vill först säga att jag är glad för de senaste svaren som statsrådet Moberg gett. Han säger att staten som arbetsgivare — som dock hittills tagit huvuddelen av akademikerna — kommer att bedriva en informationsaktivitet i de statliga verken. Jag tror för min del att det är nödvändigt att ut Ang. den högre utbildningen bildningsministern tar ett initiativ också på den privata marknaden och tillsammans med lämpliga organ redovisar den nya situationen för alla företagarna. Där torde det nämligen finnas möjligheter att placera ett väsentligt större antal akademiskt skolade personer än hittills — där har man verkligen snålat med anställning av högkvalificerade tekniker och ekonomer. Det bör vara möjligt att få en helt annan inställning på den sektorn, och jag tror att staten skulle kunna göra en insats i det fallet — här önskar vi att staten skall göra något, på andra områden tycker vi ju att staten kan hålla fingrarna borta. Sedan vill jag göra ett par kommentarer beträffande universitetsadjunkterna. Det kom inget svar på min fråga, om vi får en proposition beträffande forskarutbildningen. Jag har inte tagit någon ställning till frågan om fördelningen mellan forskning och utbildning i och med att jag fört fram saken, men jag tycker att det är litet diskutabelt att mitt under det vi väntar på en proposition göra denna avsevärda ändring för ett hundratal assistenter, som därmed så att säga berövas sin sedvanliga möjlighet att forska och samtidigt försörja sig. Statsrådet Moberg är tydligen helt oinformerad om den diskussion jag tog upp när det gäller relationerna mellan universitetskanslersämbetet och lärosätena — i varje fall uppfattade jag det så, att han tvärtom ansåg att samarbetet var utomordentligt gott. Ja, herr talman, jag började med att säga att detta är en obehaglig historia, men för det kan man inte avstå från att ta upp den. Jag tror att flertalet av dem som arbetat på detta område är i stort sett överens med mig om att min beskrivning är riktig. Sådant kan inte beläggas statistiskt — det kan endast beläggas genom ett mycket stort antal samtal med ett mycket stort antal personer, och jag tror att det finns en stor grupp som ger mig rätt. Jag nöjer mig med att ha påpekat detta för statsrådet och hoppas att han vill fundera igenom saken. Min fråga var: Skall universitetskanslersämbetet tjänstgöra som departementets förlängda arm, styra och dirigera, eller skall ämbetet uppträda som ett samlat organ för lärosätena — universiteten och högskolorna — och föra deras talan gentemot departementet? Man kommer ju inte ifrån en sådan situation, och jag tror att detta är kärnpunkten i det hela. Statsrådet var tydligen inte riktigt på det klara med den snedvridning som skett. Jag vill då bara nämna att 75 procent av den ökade tillströmningen till universiteten faller på den fria fakulteten. Enbart den siffran torde säga alla att det är fara värt att vi yrkesutbildar människor som vi definitivt inte har möjlighet att placera utan som får starta med en annan utbildning. Statsrådet talar om 15 civilingenjörer som skulle vara arbetslösa. Jag diskuterar inte dem utan den nya satsning som har gjorts. Bristen på prognoser har påtalats från flera håll i riksdagen under många år. Vi måste få arbetsmarknadsprognoser, även om de blir ungefärliga, för att veta vad vi ger oss in
Herr talman! Jag är mycket förvånad över att herr Wallmark vidhåller sitt påstående att det skulle föreligga en förtroendekris mellan universitetskanslersämbetet och universiteten. Det är ett obestyrkt påstående. Universitetskanslersämbetet har, herr Wallmark, precis samma funktioner som alla andra svenska ämbetsverk.

Herr talman! Efter den allmänna debatt som har förts kan jag fatta mig mycket kort. Jag vill emellertid understryka att regeringen redan i den proposition som har lagts fram i år har redovisat att den har för avsikt att låta verkställa en utredning på det område som vi nu diskuterar. Jag säger detta därför att jag fått ett intryck av att man från borgerligt håll vill göra gällande att man är ensam om att ha haft sin uppmärksamhet riktad på denna fråga. Så är ju inte fallet. När det gäller utredningen har som tidigare nämnts utskottet varit helt ense om att det behövs en utredning, att det här är fråga om synnerligen väsentliga och svårlösta problem som kräver en snabb utredning. Vad som skiljer oss åt är enbart frågan huruvida riksdagen skall besluta hur utredningen skall vara sammansatt eller om det skall överlåtas på regeringen, på utbildningsdepartementet, att besluta härom. Utskottet har ansett att eftersom departementet håller på att utarbeta direktiv för en utredning så är det också lämpligt att departementet får besluta om hur utredningen skall vara sammansatt. Vi har utgått från att man på det sättet kanske når det snabbaste resultatet. Herr Wallmark tar det för givet att en parlamentarisk sammansatt utredning skulle arbeta snabbare än någon annan utredning. Vi är inte övertygade att så är fallet och vill därför inte ta en så bestämd ståndpunkt i denna fråga. Med det anförda skulle jag, herr talman, kunna sluta. Jag skall inte ta upp någon debatt om hur det skall ordnas i fortsättningen. Det finns ett par intressanta saker i den högermotion som ligger till grund för reservationen. Det sägs där bl.a. att de studerande måste kunna resa berättigade krav mot myndigheterna att dessa ställer utbildningsplatser till förfogande på områden inom vilka möjligheter till meningsfull sysselsättning verkligen existerar. Jag skall inte ta upp någon debatt på den punkten, även om frågan om hur utvecklingen skall styras osv. är intressant. Jag har bara velat notera detta. Det kanske blir anledning att återkomma till frågan vid ett annat tillfälle. För en socialdemokrat är det rätt intressant att höra högern föra ett resonemang som innebär att vi på ett eller annat sätt måste styra utvecklingen. Med det anförda hemställer jag, herr talman, om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag hade inte tänkt yttra mig, eftersom det är herr Mårtensson som för utskottets talan i dag. Men med hänsyn till vad som sagts under debatten ber jag ändå att få säga några ord. Det har här påpekats att det råder stor arbetslöshet bland de utbildade, och det är riktigt att det är en hel del som råkat i denna situation. Det har nämnts att arbetsmarknadsstyrelsens statistik visar att vi har 15 civilingenjörer som är utan arbete, och det är tråkigt. Om 15 civilingenjörer råkar bli utan arbete är det många tidningar som skriver om det. Men om det är 15000 ungdomar som har gått igenom yrkesskola och blir utan arbete, skrivs det inte så mycket om den saken. även de är väl värdefulla människor. Vi vet att när vi nu har fått en konjunktursvacka så kan inte alla människor just nu få anställning, och vi är kanske också litet oroliga för framtiden. Men vad har man då att göra? Skall vi råda ungdomarna att inte utbilda sig? Det vore väl ändå felaktigt. Vi hoppas på bättre tider. Men det finns också ett annat sätt, och det är att öka arbetstillfällena. Därvidlag har staten sin stora uppgift. Vi var några ledamöter från denna kammare som besökte Italien i fjol sommar. Vi fick se en lång rad anläggningar som italienska staten hade medverkat till. Det var många tusentals människor som där hade fått arbete tack vare dessa insatser. Herr talman! Om inte statsrådet Moberg tar illa upp, skulle jag från denna talarstol vilja framföra en hälsning till hela regeringen: Satsa på statliga före tag, så avhjälps även det här problemet.

Herr talman! Inläggen från herr Näsström, särskilt det första och det senaste, uppkallar mig redan nu, fastän jag egentligen inte hade tänkt yttra mig förrän vi kommer till punkt 5 i utskottsutlåtandet. Herr Näsström frågade om vi skulle avråda våra ungdomar från att studera, och hans svar var tydligen nej. Vi skulle i stället hoppas på bättre tider. Om utbildningen inte gav avsett resultat, skulle vi omskola vederbörande, eventuellt flera gånger. Ja, skall vi råda vår ungdom att inte studera? Det kan vara en svår fråga. Men vad vi i vart fall kan se till är att ungdomen får en ordentlig och klar information om de utsikter som finns på olika banor. Jag tror för min del att frågan om civilingenjörerna och civilekonomerna är ett ganska begränsat problem. Det är en konjunkturfråga. Just nu är det besvärligt, men på sikt lär vi väl ändå kunna räkna med ett ökat behov när det gäller dessa båda kategorier. Men går vi till andra grupper och söker se in i framtiden, tycker jag att problem av helt annan storlek kommer upp. Vi har ju i tidningarna sett siffror som säger att av de ungefär 90000 universitetsstuderande som vi har i landet finns ungefär häften inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Enligt dessa uppgifter studeras samhällsvetenskap av ungefär 25000 studenter.

Går jag till det område där jag själv är verksam, nämligen juridiken, så hade vi t.ex. för tio år sedan, år 1957, en inskrivning av 418 studenter. Under år 1967 är det över 2 000 nyinskrivna. Det är ju en explosion. Det är bortåt en femdubbling på tio år. Det är alldeles klart att man inte ens med ganska radikala åtgärder kan skapa ett behov av eller arbete för denna stora mängd jurister, även om man räknar med den decimering som uppkommer genom att utkuggningsprocenten är ganska hög inom de juridiska fakulteterna. En adekvat sysselsättning kan inte beredas alla dessa. Jag förmodar att vi är överens om den saken. Men vilken information får dagens studentklasser om detta? Ja, såvitt jag hittills kunnat se när jag följt en studentklass, så har man praktiskt taget inte fått någon information. Akademikerorganisationerna gör en viss insats genom skrifter som de skickar ut, men de har ju vissa speciella synpunkter på saken. Nog vore det på sin plats att sista gymnasieårgången, inom samhällslärans ram exempelvis, finge en information om utsikterna, låt vara att denna information måste vara rätt osäker. Vi vet ju att alla prognoser hittills slagit fel. Jag tycker att ett initiativ från Kungl. Maj:ts sida skulle kunna för de studerande åtminstone klargöra svårigheterna och problemen. Det är ju inte så att alla som läser samhällsvetenskap eller juridik läser av en obetvinglig önskan att få dessa kunskaper, oavsett vad de skall syssla med sedan. Flertalet läser det nog för att ha användning för det i sin yrkesverksamhet. Det är inte riktigt av samhället att lägga ner kostnader för en så omfattande utbildning i förhållande till behovet. Det är inte heller riktigt av samhället gentemot de enskilda studerandena att underlåta att informera dem om läget. Naturligtvis räcker det inte med studierådgivning och information. Det behövs en mängd andra åtgärder, Säkerligen ingår däri andra lämpliga postgymnasiala utbildningar som kan konkurrera med dessa överbelastade studiegångar. Där ingår också undersökning inom statsförvaltningen och inom nä ringslivet om hur man skall kunna få en adekvat användning för en ökad mängd akademiker. Jag är fullt medveten om att detta problem är mycket svårt att lösa, och att det inte är möjligt att lösa det i en handvändning, men jag tycker att åtminstone den informationsverksamhet som jag här talat om skulle kunna vara väsentligt bättre än för närvarande. När de båda utbildningsministrarna är här närvarande, vill jag rikta en vädjan till dem att ta sig tid från andra bestyr någon stund och tänka över denna fråga och på den punkten få någonting gjort, helst redan i vår.

Herr talman! Som komplement till herr Näsströms inlägg vill jag till herr Ernulf säga att när riksdagen år 1960 tog den första femårsplanen för universitetsväsendets utbyggnad var en av uppgifterna att skapa ett bättre underlag för yrkesvägledningen i skolorna. Då tillkom prognosinstitutet som hade till uppgift att göra det bästa möjliga av den svåra uppgiften att dra upp riktlinjerna för prognosen på lång sikt på arbetsmarknaden för person med lång utbildning. Sedan har detta institut arbetat — det finns nu i statistiska centralbyrån — och det har fått successivt förstärkta resurser. Men vi vet ju alla att allteftersom institutets arbete pågått de metodiska svårigheterna blivit allt påtagligare och att man blivit allt försiktigare i sin bedömning av det siffermaterial och det övriga sakmaterial som prognosmakarna — ursäkta uttrycket — lyckats få fram. Vidare vill jag erinra herr Ernulf om att när riksdagen år 1964 genomförde en ny ordning för gymnasiet och fackskolan var en detalj i den nya ordningen att yrkesoch studieorienteringen i den nya skolan skulle bli mer omfattande och mer gedigen än den var i det gamla gymnasiet. Det finns timmar till förfogande som särskilt skall användas i sista ringen för individuell rådgivning åt eleverna. Vidare är det klart utsagt i läroplanen för samhällskunskapen att det i ämnet skall ges en allmän orientering. Skolan ger orientering så långt den kan på basis av tillgängligt material, och arbetsmarknadsmyndigheterna har det direkta ansvaret för den individuel Ja rådgivningen. Men jag är överens med herr Ernulf om att det finns anledning att fortsätta med att förbättra såväl underlaget som själva studierådgivningsverksamheten.

Herr talman! Herr Näsström anförde i sitt senaste inlägg det som jag redan hade sagt, nämligen att all information är osäker. Men därför att siffrorna är osäkra bör vi inte helt underlåta information.

Likadant är fallet med dem som studerar samhällsvetenskapliga ämnen. Ati säga att vi inte skall göra någonting alls eftersom det är så svårt med siffror, kan jag inte godta. Jag är glad över att statsrådet Moberg hade den inställningen att man bör göra vad man kan. Det låter hoppfullt att det i det nya gymnasiet finns vissa timmar anslagna för det ändamål det här gäller, men jag frågar ändå: Hade det inte varit möjligt att i det nuvarande gamla gymnasiet inrymma en eller ett par timmar för en sådan här grundläggande information? Visserligen kan eleverna vända sig till skolkuratorn för yrkesvägledning, men på många håll får de bara rådet att läsa i kataloger av olika slag. Det är ganska svårt för en 18-åring att med ledning av de publikationerna bedöma framtidsutsikterna. Det hade enligt min mening varit möjligt att göra mera. Ett snabbt ingripande för den nuvarande sista årgången studenter skulle vara lämpligt, låt vara att det på grund av tidsbristen blir av begränsat värde.
Herr talman! Det som föranledde mig att begära ordet var att herr Mårtensson var vänlig nog att läsa innantill ur högerpartiets motion. Han tyckte sig konstatera en nyhet, när vi talar om behov av planering. Herr Mårtensson som har suttit i andra avdeiningen ganska länge har säkert haft tillfälle att studera en partimotion i samma ärende från år 1963 och även från år 1965. I båda fallen talar vi om behovet av planering på detta område. Jag upprepade det när jag första gången yttrade mig från denna talarstol i dag. Jag kanske ännu en gång kan få stryka under, att här har statsmakterna ansvaret att sköta plane ringen och lägga sina förslag till riksdagen. Det trodde jag vi var överens om. Vi kräver en vettig planering på de områden där statsmakterna har ansvaret. Jag sade också att en rad andra områden kan man hålla fingrarna borta ifrån. Får jag sedan bara göra en liten kommentar till den senast förda diskussionen. Det är inte lätt att vara studierådgivare när man inte har något säkert material till förfogande. Det är i och för sig lätt att kritisera att så många söker sig till juristutbildning eller annan fri utbildning, men det beror framför allt på att de flesta andra ämnen är spärrade. Det är där vår huvudkritik har satts in. Resurserna har varit felanvända. Utbildningsplatser har i vidgad omfattning varit tillgängliga på områden där det snabbt har blivit eller väntas bli en betydande överproduktion. Utan en vettig arbetsmarknadsprognos torde detta problem icke vara möjligt att lösa. Jag förmodar att den nya utredningen angriper även dessa problem. Sedan vill jag bara till slut konstatera att jag fortfarande inte har fått svar från statsrådsbänken på när propositionen om forskarutbildningen kommer.

Herr talman! Vid punkten 5 i statsutskottets utlåtande nr 41 finns en blank reservation av herr Källstad. Punkten avser avlöningsanslaget till de juridiska fakulteterna. Den blanka reservationen är föranledd av två likalydande motioner. Den ena är undertecknad av herrar Källstad och Nordstrandh i andra kammaren och den andra av fröken Stenberg och mig. I motionerna yrkas ett anslag på 60 000 kronor utöver vad Kungl. Maj:t har föreslagit. Avsikten är att den enterminsundervisning i juridik som nu bedrivs vid universitetet i Göteborg skall kunna förlängas till två terminer. Detta skulle innebära att juris studerande kan bedriva sina studier i Göteborg under heia första året i stället för som nu under bara hälften av året. Det kanske kan förvåna någon ledamot här i kammaren att jag tar upp en fråga om vidgade studiemöjligheter i dagens situation när det stora problemet gäller överproduktion av akademiker. Utskottet hänvisar för sitt avstyrkande till riksdagsbeslutet år 1965, då det uttalades att utbyggnaden av de juridiska fakulteterna tills vidare borde ske inom ramen för nuvarande universitet. Detta uttalande gjordes i en proposition, och riksdagen hade ingen erinran mot det. Det är inte min mening att i detta sammanhang ta upp frågan om att riva upp det riksdagsbeslutet. Men någon principiell skillnad är det ju knappast fråga om därest utbildningen förlänges till ett år, om det redan finns en enterminsutbildning. Vad är vinsten med denna förlängning? Jo, vinsten blir naturligtvis att de studerande slipper att efter en termin byta studieort. Det är mycket svårare att skaffa bostad och komma in i studierna vid växling av studieort efter en termin än att få göra det efter ett helt studieår. Det är alltså studiesociala synpunkter som talar för förslaget. Utskottet ställer sig välvilligt så till vida som man säger att man har förståelse för de studiesociala synpunkter som ligger bakom motionerna. Detta gläder mig naturligtvis, men trots 1965 års nyssnämnda beslut borde utskottet enligt min mening ha kunnat gå in på en realbedömning av frågan om inte enterminsutbildningen med fördel kunde utbytas mot en tvåterminsutbildning. Det är klart att det kan invändas att om vi förbättrar utbildningsmöjligheten så ökar vi benägenheten att studera juridik. De siffror som jag tidigare har nämnt här i dag pekar ju inte på att detta skulle vara något samhälleligt intresse, och det är det naturligtvis inte i och för sig. Att göra urvalet med den metoden att man försöker försvåra för ungdomarna i rikets andra stad och trakten däromkring att läsa juridik är dock ännu sämre än den metod som statsrådet Moberg lanserade för en tid sedan då han föreslog lottning när det gäller att välja ut vilka som skall få studera. Jag hoppas att den synpunkten inte har varit avgörande för regeringen när den inte ansett sig vilja anslå dessa pengar. Jag beklagar att man inte har kunnat ta hänsyn till de studerande i Göteborg när kostnaden för den föreslagna anordningen är så förhållandevis obetydlig och när vinsterna både ekonomiskt för de studerande och studiesocialt är så stora. Jag tycker nog att man här har silat mygg på ett sätt som inte är gagnerikt för undervisningen. Jag hade inte haft någonting emot om utskottet hade sagt ifrån att en utvidgning till två terminer inte får innebära ett steg mot en fullständig juristutbildning. Jag är ense om att detta är en annan fråga, och till den skall jag återkomma i ett annat sammanhang. Men jag tycker att frågan om en eller två terminer inte skall dras in i diskussionen om fullständig juristutbildning eller inte. Några problem med lärarkrafter eller annat tycks inte föreligga. Det skulle vara intressant att få veta vad som ligger bakom regeringens avslag på denna propå, som ju tidigare i annan form har riktats till regeringen. Herr talman! Jag har intet yrkande i saken eftersom det endast föreligger en blank reservation och jag inte vill besvära kammaren med en onödig omröstning.

Herr talman! Statsutskottet har på sidan 6 i sitt utlåtande nr 41 avstyrkt en flerpartimotion, i vilken vi motionärer har hemställt att riksdagen ville besluta inrättandet av en professur i informationsbehandling, särskilt numerisk analys, vid Umeå «universitet fr.o.m. den 1 juli 1969. Utskottet framhåller att utbildning i ämnet informationsbehandling förekommer vid samtliga universitet och att universitetskanslersämbetet i hög grad uppmärksammat betydelsen av ämnesområdet. Efter detta konstaterande avstyrkes motionen med den motiveringen att, för det första, forskningssidan av ämnesdelen numerisk analys finns representerad genom fyra professurer och, för det andra, rekryteringssituationen är besvärlig. Det synes mig därför, herr talman, finnas anledning att ge en kommentar till utskottets skrivning och till ärendets gång.

Också UKäÄ tog upp förslaget. behandlade förslagen.

Men detta förslag har efter vad jag förstår inte rönt något gensvar från statsmakterna. Det är nu endast Umeå universitet som saknar professur i informationsbehandling. Det är beklagligt. Antalet studerande vid den filosofiska fakulteten har ökat snabbare än väntat. Ett stort antal studerande, som har läst matematik, matematisk statistik och statistik, skulle gärna vilja komplettera sin examen med betyg i informationsbehandling. Så länge det saknas en permanent organisation i Umeå för detta ämne, är sådan undervisning omöjlig. Det har inte gått att rekrytera en extra universitetslärare för den undervisning i informationsbehandling som skulle börja innevarande år. Många av de eventuellt tillgängliga lärarkrafterna håller själva på med licentiatstudier och söker ej då till lärosäte, som saknar fast organisation i ämnet. Siffror är ju talande, och jag har en liten statistik här, en prognos på antalet studerande i detta ämne — informationsbehandling — 1970/71 vid Umeå universitet under förutsättning att det skulle bli beslut på professur i ämnet. 1970 69, har för närvarande 60 ettbetygsstuderande och 30 tvåbetygsstuderande vid Umeå universitet enligt uppgift inga chanser till undervisning i ämnet informationsbehandling. Det finns kanske anledning att minnas att arbetsmarknadsstyrelsen i sin information till studerande brukar påpeka, att arbetsmarknaden har ett stort behov av akademiker med utbildning i databehandling. Det är förresten kanske den informationen som var orsaken till den tidigare här i afton givna uppgiften om det höga antalet kvalificerade praktikantsökande som ett företag hade fått. Om vikten av forskning och vetenskaplig verksamhet på databehandlingsområdet råder det väl, efter vad jag förstår, ingen diskussion. Från talarstolar och i massmedia talas det om innovationer och om nödvändigheten av att så snabbt som möjligt omsätta forskningsresultat i kommersiellt syfte, allt för att höja bruttonationalprodukten. Ett lands framåtanda och effektivitet kan avläsas i bruttonationalproduktens tillväxt. Då gäller det också att utnyttja alla tillgängliga resurser. Det måste väl då också gälla forskning och utbildning. Umeå universitets stora datamaskinanläggning står klar sommaren 1968. Genom ett beslut om inrättande av professur i informationsbehandling, särskilt numerisk analys, vid Umeå universitet från den 1 juli 1969 skulle också undervisningen i detta ämne kunna börja såsom avsett var. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till motionerna 1: 318 och II: 683, vilka behandlas under punkten 6, mom. 5 i statsutskottets utlåtande nr 41.

Herr talman! Mitt inlägg skall inte bli långt. Fröken Stenberg har talat om att det finns fyra professurer i det aktuella ämnet, Hon har vidare sagt, vilket också utskottet anfört, att rekryteringsläget är besvärligt. En motionär kan alltid — speciellt när det rör sig om endast någon enstaka professur — finna åtskilliga skäl för bifall till sin framställning. Utskottet, som har att ta ställning till propositionen, vilken rör sig över hela fältet, måste givetvis till viss del göra andra bedömningar. I det här fallet finner utskottet inte skäl tala för ett bifall till motionen.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

Herr talman! Med anledning av vad statsutskottets ärade talesman anfört skulle jag faktiskt vilja skärpa min kommentar till utskottets skrivning — så till vida att uttalandena om att utbildning i ämnet informationsbehandling sker vid rikets samtliga universitet ter sig litet överraskande från Umeå universitets synpunkt. En viss orientering har givits av datamaskincentralens tjänstemän, men det är inte undervisning som ger betyg och examen. Det är klart att något kategoriskt uttalande beträffande antalet ansökningar till lärartjänster inte kan göras här. Men när det nu talas om rekryteringssvårigheter på lärarfältet, vill jag minnas att det talades om detta också 1963, när verksamheten vid matematiska institutionen skulle starta. Men den gången beslöt riksdagen att en professur skulle inrättas. Den tjänsten var vakant i två och ett halvt år och tillsattes först den 1 februari 1967. Tjänsten hade dock varit besatt med tillförordnade lärarkrafter, och tack vare detta kunde verksamheten byggas upp. Det gick att få lärarkrafter till en fast organisation. I år finns det i Umeå 440 ettbetygsstuderande och 330 tvåbetygsstuderande i ämnet matematik. Det kan väl knappast anses vara rationellt att ungefär 20 procent av dessa studerande, som enligt uppgift önskar betyg i ämnet informationsbehandling, särskilt numerisk analys, inte kan få det vid det universitet där de studerar. Därför tycker jag nog att det verkligen borde ligga i statsmakternas intresse att lösa den krissituation som faktiskt i detta avseende föreligger för vårt yngsta universitet. Bifalles inte motionsyrkandet — och jag har mina misstankar på den punkten — så vill jag med adress till utbildningsdepartementet och det statsråd som nu finns här i kammaren föreslå att man allvarligt överväger vilka åtgärder som kan vidtagas för att undervisning i det aktuella ämnet skall kunna startas vid Umeå universitet innevarande år. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till motionerna. b) besluta placera dessa två professurer i geriatrik vid lärosätena i Stockholm och Göteborg,

Herr talman! Frågan om inrättande av ytterligare professurer i geriatrik är ju inte precis någon nyhet.

Men nu finns det ju ock så andra ordspråk, bl.a. ett som säger »när skalkar locka, så följ icke». Jag vill ju inte precis utpeka den ärade kammarledamoten som en skalk, men det kan i alla fall vara tillåtet att erinra om ordspråkets förekomst! Öser man emellertid vidare i vår rika skatt av ordspråk träffar man på ett som jag tycker passar bäst in i detta sammanhang. Det är kort, består bara av två ord och lyder »trägen vinner». Vi har faktiskt upplevt en del på det området — jag skall bara nämna ett par exempel.

Också när det gäller geriatriken hade en hel del motionerande förekommit innan riksdagen, mot departementets vilja, beslöt inrätta den första professuren i geriatrik. Det var väl därför som den ofta kom att kallas riksdagens egen professur.

Den kommitté som hade att behandla den första professurens inriktning framlade tre olika förslag: neuropsykiatrisk geriatrik, klinisk-fysiologisk geriatrik, klinisk-metabolisk geriatrik. Det är därför som vi nu återkommer med förslag till riksdagen att i första hand ytterligare två professurer i geriatrik skall inrättas. Det är klart utreit att det finns folk som kan klara dessa uppgifter. Vi menar också att när denna forskning kommit i gång — vi hoppas att det blir vid alla våra universitet — bör den sammanföras till en forskningsenhet. Vår befolkningsutveckling går ändå i den riktningen att vården av och omsorgen om åldringarna blir ett allt större problem för samhället. Och problemet blir sannerligen inte mindre genom att det råder en så stor brist på forskning inom detta område. Det är en samhällsangelägenhet av allra största vikt att vi får till stånd en forskning i större utsträckning eller över huvud taget får till stånd en forskning så att vi vet hur vi skall handla i framtiden. Jag ber med dessa få ord, herr talman, att få yrka bifall till den av mig m.fl. anförda reservationen under denna punkt.

Herr talman! Den »riksdagsprofessur» som herr Andersson talar om är rätt intressant i och för sig. Riksdagen beslöt år 1964 att professuren skulle inrättas. Den har ännu inte tillsatts, beroende på att de sakkunniga inte är överens. Det visar med all tydlighet att det är nödvändigt när man skall inrätta en professur att veta ämnesinriktningen och vilket lärosäte professuren skall knytas till. Det är ting som måste undersökas. När riksdagen år 1964 beslöt om denna professur ledde det till att universitetskanslersämbetet fick i uppdrag att göra en utredning genom en kommitté. De medicinska fakulteterna fick yttra sig, men de var inte överens om vare sig ämnesinriktning eller var den första professuren skulle inrättas. Universitetskanslersämbetet är ju fullt införstått med att det föreligger behov av ett ökat antal professurer på detta område. Man har ju också gjort upp en långtidsplan, i vilken man i varje fall preliminärt har sagt att ytterligare en professur bör inrättas 1970/ 71. Det är väl förståeligt om utskottsma joriteten under sådana förhållanden ställer sig tveksam till en framställning om att ytterligare två professurer från och med budgetåret 1969/70 skulle inrättas och sedan två till.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

Herr talman! Låt mig bara säga ett par ord i anslutning till denna fråga som handlar om utbildning vid journalisthögskolorna. Jag har motionerat tillsammans med herr Carlshamre i andra kammaren. Det gäller egentligen en fortsättning av det beslut riksdagen fattade förra året när man reformerade utbildningen vid journalisthögskolorna i Stockholm och Göteborg. I samband därmed förlängdes utbildningstiden, och man föreskrev att en termin av utbildningstiden skulle utgöras av studiepraktik. Den utredning som föregick detta beslut hade föreslagit att medel skulle anvisas för praktikhandledare vid journalisthögskolorna. Jag har förstått att man i utbildningsdepartementet mottagit detta förslag med välvilja, men i den slutliga gnuggningen av Sstatsverkspropositionen kom anslaget bort. Vi har nu i motionerna hemställt att riksdagen i år skulle anvisa medel till arvoden för praktikhandledare. Utskottet har behandlat motionen mycket välvilligt men har inte ansett sig kunna tillstyrka den i år, eftersom det inte föreligger något fullt utformat förslag och motionen inte ger tillräckligt underlag för beslutet om medelsanvisningen, säger utskottet. Efter att ha erinrat om att anslag tillerkänts för motsvarande ändamål åt socialhögskolorna tillägger utskottet — och det vill jag uttala min tacksamhet för — att utskottet förutsätter att Kungl. Maj:t närmare överväger denna fråga och framlägger förslag till riksdagen. Utskottet hemställer att riksdagen med anledning av motionen ger till känna för Kungl. Maj:t vad utskottet anfört. Det är alltså en formlig beställning till Kungl. Maj:t som statsutskottet föreslår riksdagen att göra. Jag är, herr talman, ytterst tillfredsställd över det sätt på vilket utskottet behandlat motionen och förutsätter att Kungl. Maj:t skall dra de rätta slutsatserna därav. Jag ber därmed att få yrka bifall till utskottets hemställan. I. att i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om en samlad översyn av hela vuxenutbildningsområdet genom en parlamentariskt sammansatt kommitté, vari även skulle ingå representanter för näringsliv och organisationsväsende, varvid särskild uppmärksamhet borde ägnas d) korrespondensundervisningens möjligheter att komplettera annan vuxenutbildning och samordnas med denna, 4) att privatistens examination skulle vara kostnadsfri samt begära, att Kungl. Maj:t utfärdade föreskrifter härom,

Herr talman! När vi tidigare här i dag debatterat den väldiga anhopningen av studerande vid universitet och högskolor och talet om en framtida arbetslöshet för dessa, kan det synas vara en egendomlighet att det i dag reses krav på även en bättre och mera omfattande vuxenundervisning. Men är det så felaktigt, detta krav från oppositionen? Säkerligen inte, tvärtom måste en väl avvägd vuxenundervisning bli ett nödvändigt komplement och skapa möjlighet till nya sysselsättningsområden för många. Utbildningsfrekvensen är mycket olika länderna emellan, men en stark sådan kännetecknar ett land med god och hög levnadsstandard. I USA studerar över 70 procent av ungdomarna mellan 15 och 19 år, i Portugal cirka 17 procent. även om våra siffror ligger högt för den studerande ungdomen måste en väl planerad och genomförd vuxenundervisning åstadkommas. Detta främst av de skäl som mittenmotionen anför. För det första har vi att beakta rättvisekravet. Den nuvarande generationen vuxna hade inte tillgång eller möjligheter till studier i den utsträckning som dagens ungdom har. Det beräknas att upp till 80 procent av de vuxna endast har folkskolan som sin utbildning. En del av dessa har kanske lyckats avsätta tid till en eller annan mindre kurs. Givetvis önskar många en möjlighet till komplettering av sitt vetande. För många är och blir det även ett livsvillkor och en nödvändighet i det arbete som de har eller söker. En del har kanske även rent av lyckats få tid till en folkhögskolekurs. Herr talman! Många erkännanden åt folkhögskolan har getts här i riksdagen. I år fyller den svenska folkhögskolan 100 år. Det har varit 100 gagnerika år i den svenska folkbildningens tjänst. Mången har där som vuxen fått ett verkligt intresse för studier. Mången har där fått en vidgad syn på människor, samhälle och kultur. Jag tror att vi mitt uppe i 1960-talets stora utbildningsdrive har anledning att tacksamt se tillbaka på den hundraåriga bildningsoch fostrargärning som folkhögskolan utfört. Men jag tror också att vi har anledning att hoppas på ett fram tida engagemang av denna skolform för just vuxenutbildningen. Detta är det andra skälet. Det tredje skälet för en god vuxenutbildning är att effektiviteten i produktionen kräver en sådan. I våra dagar upplever vi med all önskvärd tydlighet en omställningsprocess och en strukturomvandling av det svenska näringslivet, en omvandling som inte bara är betingad av den nuvarande lågkonjunkturen utan på sikt innebär en anpassning till en rationell och ekonomisk produktion. Näringslivet kommer att kräva den härför nödvändiga utbildningen. Därför är det även berett att satsa på en lika nödvändig omskolning. Det fjärde skälet är därför angelägenheten för samhället att vara behjälpligt med en sådan utbildning.

Nu säger utskottsmajoriteten att angelägenheten av och motiveringen för vad som här föreslås inte bestrids men att man klarat av detta genom den proposition som antogs i fjol. Nej, vi är nog av den uppfattningen att fjolårsbeslutet uppenbarligen inte är till fyllest. Utbildningsministern angav själv förslaget i fjol som en etapp på vägen. I vårt land brukar ju även stora och betydelsefulla förslag vara väl förberedda och utredda. Jag tycker att detta verkligen saknas här. Ingen kan heller påstå något annat. Såväl i denna motion från mittenpartierna som i reservationen förordas starkt, att en parlamentarisk utredning skall syna hela detta angelägna utbildningsfält. Ingen kan väl på allvar anföra annat än att denna kommitté får många angelägna och konkreta frågor att pröva. Jag skall inte här upprepa dem. Jag kan i stället nöja mig med att hänvisa till vad som står på sidorna 4 och 5 i motionen. Det framförs vidare i motionen förslag om att man ute i kommuner och län bör under nuvarande skolstyrelser och länsskolnämnder upprätta en särskild nämnd för vuxenundervisning. I en sådan nämnd kan då exempelvis finnas företrädare för näringsliv, arbetsorganisationer och bildningsorganisationer, särskilt som dessa enligt nuvarande arbetsfördelning får hand om viktiga avsnitt av vuxenutbildningen. De erfarenheter som vi ute i kommunerna redan har av detta talar för den synpunkten. Vi har vidare en del kritiska synpunkter på frågan om kursdeltagarantalet, även om den inte har tagits upp i reservationen. Men jag vill ändå i kammaren anföra att det elevantal som nu krävs för upprättande av ämneskurs, nämligen ett genomsnittligt antal av lägst tolv studerande med viss möjlighet för Kungl. Maj:t att ge dispens för ett antal av lägst åtta elever i glesbygd, uppenbarligen är i knappaste laget. Den uppfattningen att denna fråga bör prövas litet generöst har nämligen knappast slagit igenom på något sätt. Det har tvärtom berättats för mig att det i vissa län är på det sättet att det, om inte detta heliga tal av tolv hålls utan krymper efter en viss tid, finns möjlighet för statsmakterna att dra in statsbidraget. Enligt beräkningarna faller regelmässigt 20 procent av de studerande bort, varför skolstyrelserna av länsskolnämnderna helt enkelt rekommenderas att ha minst 14 å 15 elever vid kursens början, och det är väl knappast möjligt på många platser. Jag har velat nämna detta, herr talman, ty jag tycker att tillämpningen av dessa bestämmelser varit litet väl restriktiv och att bestämmelserna bör tillämpas mera generöst med hänsyn till förhållandena på landsbygden. Jag vill sedan, herr talman, övergå till ett annat område under samma punkt. Det finns vid detta utlåtande flera reservationer som rör den studiesociala situationen för brevskoleoch korrespondensstuderande. Jag tror att vi måste se detta som ett direkt uttryck för den oenhetlighet som präglar bestämmelserna på detta område. Det råder bristande överensstämmelse dels mellan de olika formerna för vuxenutbildning, dels mellan olika korrespondensstuderande. För att få en rationell handläggning och för att skapa rättvisa för de studerande är det nödvändigt att riksdagen redan nu fattar ett principbeslut i denna fråga. En sådan reform är enligt vårt förmenande mycket angelägen för att skapa enhetlighet och rättvisa. Vi föreslår därför i den med 2 betecknade reservationen att riksdagen nu beslutar att examinationen i princip skall vara kostnadsfri för korrespondensstuderande som avser att uppnå grundskole-, realskoleoch gymnasiekompetens. Det är visserligen sagt att skolöverstyrelsen utreder denna fråga. Den utredningen kommer väl endast att röra formalia, vilket på intet sätt hindrar att riksdagen uttalar sig för den fria principen. Det måste i stället, som jag ser det, underlätta utredningens arbete om det blir ett riksdagsbeslut redan nu. Vi yrkar därför att examinationen skall vara kostnadsfri för korrespondensstuderande. Den principen är redan tillämpad i motsvarande och andra skolformer. Vidare stöder de nu gällande reglerna elever inskrivna vid statens skola för vuxna i Norrköping, men inte elever från annat korrespondensinstitut. Det innebär sämre förhållanden för de senare. En sådan skillnad är helt enkelt orättvis, och orättvisor bör inte förekomma. Därför borde vi fatta ett beslut som ger dessa elever rättvisa. Det är även innebörden i yrkandet i reservation 2. Centerpartiet har ytterligare ett par reservationer. Samma rättviseskäl som jag förut talat om kan även åberopas vad det gäller kostnaderna för själva brevstudierna. Centerpartiet föreslår i reservation 3b att riksdagen beslutar om befrielse från avgifter för de brevstudier, genom vilka de studerande avser att uppnå grundskole-, realskoleeller gymnasiekompetens. Vidare har vi i konsekvensens namn föreslagit att medel anvisas härför till ett belopp av 830 000 kronor. Även de korrespondensstuderande som läser enstaka ämnen borde, efter en utredning och förslag från Kungl. Maj:t, få stöd till sina studier. Det har vi föreslagit i reservation 5. Låt mig så till slut bara säga några ord om reservation 6, som rör frågan om utredning angående inrättande av ett radio-TV-korrespondensuniversitet. Vi har vid många tillfällen tidigare krävt att radio och TV i större utsträckning skall tas i utbildningens tjänst. Här finns också anledning att erinra om de goda erfarenheter av etermediaundervisning som ettbetygskursen i statskunskap för några år sedan gav. Det finns andra skäl att bygga ut etermediautbildningen. Inte minst när det gäller vuxenutbildningen är den av betydelse. Den måste i allmänhet ske på deltid, och det blir fråga om ganska kort lektionstid åt gången. Särskilt i ett sådant läge måste det vara av stor betydelse att de studerande slipper påfrestande resor till och från en skollokal. Utbildningen kommer i stället hem till dem via radio och TV. Det torde vidare vara ett relativt billigt sätt för distribution av kunskap. Givetvis är det inte bara vuxenutbildning som radio och TV kan användas till. En inte obetydlig del av den akademiska utbildningen borde också kunna ges via etermedia. Särskilt för folk med akademisk examen, vilka efter några års tjänstgöring kanske vill skaffa sig ytterligare något betyg, borde det vara av utomordentligt värde att få denna utbildning i hemmet och slippa resa till en avlägsen universitetsort. Etermedia skulle förmodligen också kunna tillgodose efterfrågan på s.k. akademisk kunskap eller annan kunskap som mera syftar till utbildning än till bildning. Herr talman! I reservation 6 ingår också ett förslag som förordar en utbildning på akademisk nivå med korrespondensstudier i anslutning därtill, och jag yrkar bifall till detsamma. Sammanfattningsvis yrkar jag bifall till alla de reservationer där mitt namn förekommer.
Herr talman! Även vi i riksdagen kanske kan vara litet rationella. Därför vill jag med samma motivering som den herr Thorsten Larsson har använt yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservation 3 a.

Herr talman! Vid denna tidpunkt kanske jag inte skall förlänga debatten för mycket. Jag vill dock gratulera herr Thorsten Larsson till hans klärvoajans. Han talade om att bestämmelsen beträffande glesbygdsgrupperna tillämpas på ett sådant sätt, att när antalet studerande sjunker under åtta så dras stödet in. Eftersom denna bestämmelse träder i kraft först den 1 juli 1968, så är ju herr Larsson en framstående sibylla när det gäller att förutsäga vad myndigheterna möjligen skulle kunna tänkas komma att ta sig före efter den 1 juli 1968. Jag är övertygad om att myndigheterna vid handläggningen av sådana ärenden kommer att visa all tillbörlig generositet — efter den 1 juli 1968. I övrigt, herr talman, vill jag bara säga att vi på vuxenutbildningens område just nu upplever en mycket snabb och därmed också kostnadskrävande expansion. De statliga skolorna för vuxna i Norrköping och Härnösand byggs ut. Man har vid dem fr.o.m. nästa läsår möjlighet att ta emot enbart brevskolestuderande. Vi kommer snart att i en proposition ta upp frågan om statliga bidrag till elevhem i dessa städer. Den 1 juli i år byggs vuxenutbildningen på det kommunala planet in i ungdomsutbildningen under den kommunala skolstyrelsens ledning. Statsbidraget till kvällsgymnasier höjs från 79 till 100 procent. Avgränsning av utbildningsprogrammet har gjorts gentemot folkbildning, så att man undviker gränstvister. Statsbidraget till studiecirklar höjs från 15 till max. 20 kronor per studiecirkeltimme. Statsbidraget till folkhögskolor har i år förstärkts.

Det skulle lätt bli så att frågan om fortsatt expansion bara hänsköts till den utredningen, och sedan fick man ett stopp på verksamheten. Just nu är tiden inne att handla så mycket vi har krafter till. När denna handlingens period är avslutad kan det vara skäl att göra en utredning om alltsammans. Det är ju i och för sig ett ganska gott betyg åt den verksamhet som pågår, att reservanterna i stort sett — med undantag för de här obetydligheterna i fråga om korrespondensundervisningen — inte har några konkreta ändringseller påbyggnadskrav utan nöjer sig med ett vanligt krav på utredning av frågan om vi i framtiden skall kunna göra ännu mera. Jag skall inte gå in på de olika reservationerna mer än på en punkt, nämligen den sista där man kräver ett radiooch TV-universitet, dvs. att etermedia mer aktivt skall användas i vuxenutbildningen. Den reservationen måste emellertid innebära en missuppfattning av verkligheten, ty vad som just nu byggs upp via TRU-kommittén är ju vad man mycket väl skulle kunna kalla för ett radio-TV-universitet eller vuxenutbildningsuniversitet eller vad man nu vill kalla det. En TV-ateljé har köpts i Stocksund för 2,1 miljoner kronor. Verksamheten har fått sådana anslag att TRU-kommittén kan producera 400 TV-program och 600 radioprogram per år. Det är över 11 miljoner kronor som går till sådana ändamål. Jag skall inte gå in på alla de program som nu förbereds, men förutom inriktningen på den tekniska utbildningen i Linköping och försöksprogram på gymnasierna inriktas hela TRU-kommitténs verksamhet i hög grad just på vuxenutbildningen. Man sätter i gång bara om en månad med ett första program i ämnet. På den punkten är därför det som ni kräver allaredan gjort. Vi är i full fart med den verksamheten. Vi har kanske inte precis en så grandios skylt som reservanterna möjligen skulle önska. På det vi redan gör vill ni sätta upp skylten radio-TV-universitetet eller vad det heter. Vi har den mera blygsamma skylten TRU-kommittén, men bakom den skylten pågår en intensiv verksamhet just i den riktning som reservanterna eftersträvar.

Herr talman! Jag skall ärligen säga att jag var något fundersam över om jag skulle ta upp frågan om studiegrupperna, men jag förstod att jag gjorde rätt när statsrådet Palme gick upp och sade att bestämmelserna skulle tilläm pas generöst. Även om han ansåg att jag var en sibylla förhåller det sig så, att dessa bestämmelser redan är utfärdade till skolstyrelserna. I varje fall har vi i min kommun från länsskolnämnden fått besked om att vi skall räkna med 14 å 15 deltagare i kurserna innan vi sätter i gång. Det är ju fråga om hur pass långt man skall ligga framme här. Jag vill än en gång tacka för detta statsrådsord här i kammaren, att det skall vara generositet i tillämpningen. Det vill jag särskilt framhålla. Jag noterade också att statsrådet Palme gick ganska lätt förbi huvudpunkten, nämligen nödvändigheten av en ny utredning för denna vuxenutbildning. Denna fråga är inte utredd. I en så stor fråga bör man inte handla så att man bara tror någonting. Man skall också veta någonting. När det gäller radio-TV skulle det enligt vad statsrådet Palme sade ha varit någon sorts blygsamhet som så att säga skulle ha vilselett oss. I så fall må det vara oss förlåtet, ty vi har ju inte precis märkt någon blygsamhet tidigare från det hållet.

Herr talman! Jag kan av flera skäl fatta mig kort i mitt anförande. Vuxenutbildningen var föremål för en mycket ingående debatt när propositionen lades fram i fjol, och vad som i år presenteras i fråga om motioner och reservationer är ju i stort sett ett eko av vad som då fördes fram. Vidare har statsrådet Palme gått närmare in på vuxenutbildningen och även berört en del av de reservationer som är fogade till utskottsutlåtandet. Jag kan därför, herr talman, följa herr Wallmarks exempel och vara rationell. Jag kan kanske till och med vara så rationell att jag inskränker mig till att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Motioner av samma slag som nu föreliggande har under många år väckts här i kammaren och under lika många år avslagits. Yrkandet i motionen I: 260 kan kort sammanfattas så, att stiftelser och sam manslutningar som är befriade från gåvoskatt också skall vara befriade från arvsskatt. Så är nu bara fallet beträffande arv till vissa ändamål av särskilt hög samhällsnytta, medan för andra stiftelser och sammanslutningar som främjar religiösa, välgörande, konstnärliga, idrottsliga eller andra liknande kulturelia eller eljest samhällsnyttiga ändamål föreligger arvsbeskattning, dock enligt en lägre taxa. Om en person under sin livstid ger en sådan sammanslutning en gåva så är den skattefri, men om gåvan har formen av ett testamente så skall arvsskatt utgå. Detta förefallar vara ett säreget sorts kineseri, och ingen har under årens lopp lyckats förklara för mig varför det skall vara så. Även bevillningsutskottet fann för ett par år sedan anledning konstatera, att de i motionerna framförda synpunkterna i och för sig var värda beaktande. Men trots detta har den årligen återkommande motionen aldrig tillstyrkts av utskottet, som ständigt har motiverat sin ståndpunkt med att en arvsskatteutredning borde avvaktas. Men någon utredning kom inte under alla åren — inte förrän i fjol. Riksdagen begärde en sådan utredning år 1958, men regeringen lät nio år gå innan den biföll riksdagens önskan. I fjol tillsattes alltså den s.k, kapitalskatteberedningen, som skall göra en översyn av förmögenhetssamt arvsoch gåvobeskattningen. Nu föreligger äntligen för bevillningsutskottets majoritet en pågående utredning att hänvisa till. När det har tagit så lång tid för regeringen att effektuera riksdagens år 1958 uttalade beställning — som för övrigt har upprepats i motiveringen till utskottets betänkanden under årens lopp — undrar man hur lång tid det kan ta innan kapitalskatteberedningen blir färdig. Utskottet ger självt svaret när det skriver, att »de vittomfattande direktiven för den nu tillsatta utredningen antyder att utredningsarbetet kommer att ta avsevärd tid». I det ut talandet kan man helhjärtat instämma. Samtidigt anför emellertid utskottet ett annat skäl för att för närvarande avslå motionen, nämligen att koncentrationsutredningen har fäst uppmärksamheten på stiftelsernas roll vid förmögenhetsfördelningen. Eftersom kapitalskatteberedningen givetvis skulle uppmärksamma även detta spörsmål, är nu utskottet oroligt för att ett bifall till den föreliggande motionen skulle inverka störande på utredningsarbetet och i något avseende kunna binda utredningen. Reservanterna delar inte dessa farhågor. Förslaget gäller ju inte den sortens stiftelser som åsyftas i koncentrationsutredningens betänkande, utan ideella stiftelser av den typ som har att främja de uppräknade ändamålen. Det är orimligt att under många år framöver fortsätta som nu med att låta gåvor till dylika ideella stiftelser och sammanslutningar, som främjar religiösa, välgörande eller eljest allmännyttiga ändamål, vara skattefria men däremot ta ut skatt då givaren väntar med att överlämna sin gåva tills han är död. Reservanterna anser för övrigt att arvsskattebefrielse även bör kunna gälla för testamente till folketshusföreningar, bygdegårdsföreningar och liknande sammanslutningar, som har till uppgift att tillhandahålla allmänheten samlingslokaler. Även dessa sammanslutningar är för närvarande befriade från gåvoskatt men däremot inte från arvsskatt. Den arvsskattebefrielse som reservanterna aktualiserar är tekniskt lätt att lösa. Den medför inga komplikationer som gör det nödvändigt att avvakta kapitalskatteberedningens arbetsresultat. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till den vid bevillningsutskottets betänkande fogade reservationen.

Herr talman! Herr Lundström har redogjort för innehållet i detta betänkan de, för majoritetens argument och reservanternas önskemål. Jag ber kammarens ledamöter uppmärksamma att i de motioner, som har föranlett reservationen, hade man ett förslag om en lagtext. Den har reservanterna inte velat ansluta sig till, utan det har blivit en reservation där man hemställer om en skrivelse till Kungl. Maj:t och förslag till nästa års riksdag. Man har i reservationen fört fram ändamål, som inte tidigare var nämnda i motionerna, uppenbarligen i syfte att stärka reservationen. Jag skall inte uppehålla mig vid frågan vad det är för orsaker som gjort att man inte yrkat bifall till motionerna. Jag kan bara konstatera detta faktum. Man skall nog också uppmärksamma den ytterligare motion som föreligger till behandling i detta betänkande och som tvärtom yrkar på en skärpning av lagstiftningen när det gäller skattefrihet för stiftelser m.m. Jag har också ett behov av att säga, att man nog överdriver syftet med skattefrihet i fråga om testamentariska förordnanden, Jag vet av personlig erfarenhet att det är många som påverkar människor att lämna gåvor. Detta sker i mycket stor utsträckning, och bland de människor som vill lämna bidrag till olika ändamål tror jag att det finns många som har reda på skatteförordningarna. I den mån de inte har det, förekommer det rätt många textförklarare, som ser till att gåvorna blir givna på sådant sätt att skatterna kan undgås. Om inte så sker blir det ett mindre belopp i skatt, det erkänner jag. Men när det nu pågår en utredning om arvslagstiftningen, tycker vi att det finns starka motiv till att man avvaktar denna utredning, som har arbetat rätt länge. Inom utskottsmajoriteten har vi sagt att det inte finns någon anledning att inta en annan ståndpunkt än tidigare till dessa motioner, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Bevillningsutskottets betänkande nr 22 behandlar en rad motioner som alla syftar till att åstadkomma en rättvisare beskattning, framför allt av företagare med särskilt sikte på de mindre företagens kapitalförsörjningsproblem. Men inte bara inkomst av rörelse och jordbruk, utan även inkomst av tjänst beröres. Flertalet av motionerna är gamla bekanta. Jag skall därför inte gå så djupt i problematiken. I ett fall är det emellertid fråga om en ny blomma i motionsörtagården. Jag skall därför något närmare skärskåda detta blomster. Samtliga reservationer är gemensamma för högerpartiets, folkpartiets och centerpartiets representanter i utskottet. Att högerpartiets förstakammarrepresentanter saknas bland reservanterna beror på att vi den dag då ärendet avgjordes hade laga förfall. Icke desto mindre står vi självfallet helhjärtat bakom samtliga fyra reservationer. Vad först angår reservation A beträffande ändring i förordningen om förlustutjämning har motionärerna i denna del åberopat att gällande bestämmelser om rätt att avdragsvis utnyttja förlust i familjebolag under vissa förutsättningar kan leda till obilliga resultat. I ett sådant fall då t.ex. änka och barn till en hälftendelägare till familjebolag saknar ekonomiska möjligheter att behålla aktierna och därför säljer dessa till den andra hälftendelägaren, kommer denne att helt förlora sin rätt till avdrag för förlust som uppkommit innan han övertog den efterlevandes aktier. Det är ett inte alldeles ovanligt fall i det praktiska livet. Yrkandet går ut på att rätt till avdrag skall kvarstå om den som övertagit aktierna på grund av arv, testamente eller bodelning överlåter dessa till någon som redan är ägare till aktier i företaget. Det är alltså en relativt liten krets av människor som det kan bli fråga om. Vidare påyrkas att som villkor för rätt till förlustutjämning skall gälla, att deklarationsskyldighet förelegat under förluståret eller något av de två närmast föregående beskattningsåren. Tillräckliga garantier mot missbruk torde detta oaktat föreligga. av progressionsutjämningen vid beskattningen. Det är att märka att en sådan utjämning förordades av 1957 års skatteutredning, ehuru den hittills icke lett till lagstiftning. Skatteutredningens förslag innebar att fysiska personer ägde påkalla progressionsutjämning om den beskattningsbara inkomsten med minst 12 000 kronor översteg näst föregående års motsvarande inkomst. Det skulle då ske en viss utjämning. I motionerna har föreslagits att minimibeloppet skulle sättas till 10 000 kronor. Förslaget innebar beträffande äkta makar, att hänsyn togs till det sammanlagda beloppet av makarnas beskattningsbara inkomster. Det kunde bl.a. medföra skattelindring för nygifta under första året i samband med att en av makarna fick ökad inkomst eller båda började förvärvsarbete. Att de påtagligaste verkningarna av progressivskatten — som utskottet säger — undanröjts genom lagstiftning om ackumulerad inkomst och annan lagstiftning är gott och väl. Man borde emellertid av rättviseskäl här kunna gå något längre. Rätten till utjämning borde också kunna föreligga vid fallande inkomst. I reservationen C behandlas en mycket betydelsefull sak, nämligen frågorna om allmän öppen resultatutjämning och inkomstutjämning för konstnärer och rätt för fiskare att göra skattefri avsättning till resultatutjämning. Som bekant medger svensk skattelagstiftning inte möjlighet till allmän Ööppen resultatutjämning. Lagstiftaren håller i princip styvt på beskattningsårets enhet och slutenhet, dock inte hundraprocentigt. Genom reglerna för varu: lagervärdering ges sålunda möjlighet till vissa vinstdispositioner i utjämnande syfte. Alla skattskyldiga kan inte använda denna möjlighet, och för dessa skulle kontometoden utgöra en lämplig utväg. Frågan om införande av en sådan resultatutjämning med anlitande av kontometod prövades också av 1957 års skatteberedning, men avvisades med hänsyn till de statsfinansiella verkningarna. Bevillningsutskottets majoritet har dessutom invänt att kontometodens införande skulle kräva genomgripande ändringar av olika regler i skattelagstiftningen. I ett fall tillåtes en sådan metod — jag tänker på skogskontot — och den metoden har här slagit mycket väl ut. Enligt min mening finns det mycket som talar för införande av resultatutjämning mellan olika år genom kontometoden. Man skulle kunna anföra bestämda regler om hur det skulle gå till. Särskilt bra skulle det vara för mindre företagare. Vissa gränser fick givetvis uppdras. Under vissa förutsättningar skulle det avsatta beloppet bli föremål för efterbeskattning eller återföretas till beskattning, och därigenom skulle stat och kommun kunna få sitt. Systemet skulle bl.a. bli av betydelse för jordbrukare, ty för jordbrukarna följer goda och dåliga år inte så sällan på varandra. även för fiskare, för vilka goda och dåliga år avlöser varandra, skulle systemet vara av värde. Detsamma skulle vara fallet när det gäller fria yrkesutövare som författare och konstnärer. Reservanterna har särskilt behjärtat fiskerinäringens aktuella svårigheter. Dessa har belysts i nyligen visade program i TV och radio. I Skåne bedrivs fiske i stor utsträckning i Simrishamn, som jag känner väl till, och fiskarna har där samma bekymmer som sina kolleger över hela landet. De har ju under de senaste åren fått vidkännas en inkomsiminskning med 30 å 40 procent, och deras levnadsstandard har kraftigt sjunkit, när de flesta andra yrkeskategorier fått sin levnadsstandard höjd. Det hade varit värdefullt, om de hade kunnat genom kontoavsättning under goda år utjämna skattebördan. Riksdagen har all anledning att ägna fiskarna sitt intresse för att undersöka på vilket sätt de kan hjälpas. lätta möjligheterna till investeringar i fartyg, redskap och annan dyrbar utrustning. I Norge finns motsvarande rätt till avdrag i förväg. Yrkandet i reservationen i denna del går ut på att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär förslag till 1969 års riksdag om rätt till allmän öppen resultatutjämning vid beskattningen. Vad slutligen angår den med D betecknade reservationen, som gäller det nya motionsblomster som jag nyss nämnde, går den ut på att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär skyndsam utredning om möjligheterna till avdrag för avsättning till garantireserv. Motionärerna har i denna del visserligen fått en s.k. välvillig skrivning av utskottets majoritet, som hänvisar till den pågående företagsskatteutredningen, men utskottet yrkar i alla fall avslag på motionen. Vad reservanterna syftar på är den företeelse som består däri att företagen åtar sig garantirisk för levererade varor, t.ex. maskiner, eller för utförda arbeten. Garantitidens längd kan växla. Enligt god redovisningssed bör sådana åtaganden redovisas som skuld i säljarens räkenskaper — revisorerna kräver merendels detta, och det är givetvis också företagsekonomiskt riktigt. Men säljaren blir trots detta inte berättigad till avdrag i beskattningshänseende. För ett sådant avdrag kräves nämligen i allmänhet att en faktisk förlust konstaterats. Det räcker inte med en framdeles befarad förpliktelse. Säljaren kommer emellertid härigenom ofta att redovisa en alltför hög vinst. Förlusten kommer först surt efter som arbogaöl. I det praktiska livet gäller ofta sådana garantirisker för maskiner och byggnader m.m. och avdrag har i praxis vägrats. Ett annat fall tar sikte på avdrag för avsättning för upplupna kostnader avseende kontraktsenliga återställningsarbeten på fastigheter som innehåller grustäkt. Dessa avdrag har vägrats. Avdragsrätten bedömes över huvud taget i praxis såsom mycket restriktiv. Det kräves uppenbarligen en uttrycklig bestämmelse i kommunalskattelagen för att hithörande avdrag skall kunna göras. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga fyra reservationer med herr Lundström som första namn.

Herr talman! Det är, som herr Gösta Jacobsson sade, gamla bekanta som vi talar om. Han har gått igenom de motiveringar som vi reservanter har anfört. Det finns därför ingen anledning för mig att upprepa dessa, utan jag skall bara be att få anföra ytterligare några motiveringar beträffande reservation C. Resultatutjämning genom en kontometod för jordbruk är ett krav som har rests tidigare; det är alltså ingen nyhet. Det finns ett skördeskadeskydd ur vilket pengar utbetalas då skörden har slagit fel osv., men utbetalningen sker i regel året efter det skadan inträffat och det medför bekymmer ur skattesynpunkt. Det vore självklart en fördel om man finge bygga upp ett resultatutjämningskonto ungefär som skogskontometoden för att klara dessa olägenheter. I många mindre företag, där man använder sig av den mera dolda metoden att reglera via varulagrets storlek och avskrivningar på detta, kan man sätta i fråga om denna metod är tillräcklig. Det är det sätt man använder sig av för att klara inkomstvariationer under åren. Erfarenheterna av kontometoden när det gäller skogskonto är ändå sådana, att det inte kan sägas vara några egentliga risker eller olägenheter ur samhällets synpunkt att tillåta en sådan metod även för företagsamheten i Öövrigt. Det finns ytterligare en kontometod som är förbehållen vissa skattskyldiga, nämligen konjunkturfondsavsättningarna. Dessa är knutna till ett konjunktur politiskt resonemang. Jag är inte förespråkare för att den kontometod, som efterlyses i reservation C, skall byggas upp på det viset. Jag tror nämligen inte man kan tänka sig en prövning i varje enskilt fall. Vi är emellertid klara över att investeringsfonderna inte bara har använts av konjunkturpolitiska skäl, utan det har även funnits andra skäl. Man kan påstå att i vissa fall är användningen av dem rena skattefavörer åt speciella typer av företag. Det vore en kompensation åt de företagargrupper det här gäller med en rejäl öppen resultatutjämningsmöjlighet genom en kontometod. Samma resonemang kan självfallet gälla för vissa andra yrkesutövare. I motionen har man exempelvis pekat på konstnärerna. Jag vet att utskottet hänvisar till progressionsutjämningsmöjligheten genom att räkna deras inkomster som ackumulerad inkomst bakåt. Det finns självklart vissa möjligheter att där eliminera progressionseffekten, men det lär inte kunna bestridas att ett sådant här komplement också skulle vara av betydelse för denna kategori av yrkesutövare. Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till samtliga reservationer som är fogade till detta betänkande.

Herr talman! Samtliga motioner och reservationer som behandlas i bevillningsutskottets betänkande nr 22 har det gemensamt, att de innebär förslag till skattelättnader genom att bryta sönder beskattningsårets enhet och genom att från år till år flytta inkomster eller förluster. Rent allmänt kan sägas, att skattelättnader på en punkt innebär antingen att statens utgifter måste lånefinansieras eller att skatteskärpning kommer till för andra skattebetalare. Frågan är då om de grupper, som man här ömmar för, i detta läge bör prioriteras framför andra grupper. Nu vill jag dock rent principiellt deklarera att skatteårets slutenhet för mig inte är någonting heligt. Det är möjligt att vi för att få ett enklare skattesystem kommer fram till att man framför allt för löntagare måste tumma på regeln om skatteårets slutenhet och kanske tumma på den åt båda hållen för både längre och kortare tid. Men det kan väl knappast ändå vara önskvärt att för stora grupper skattebetalare bygga upp ett fondsystem med vilande skatteskulder åratal framåt i tiden, ja kanske livet ut, och att skatteskulderna t.o.m. skall ärvas. Ett sådant system kan ju knappast vara önskvärt. För att gå in på de mera konkreta spörsmålen och därvid börja med kravet att andra än de, som haft deklarationsplikt och fullgjort densamma under ett förlustår, skulle kunna utnyttja förlustavdraget, så har utskottsmajoriteten alltid hävdat att det väl ändå är bara personer som har någon form av förvärvsverksamhet som bör kunna få göra förlustavdrag. Exempelvis en studerande, som kan visa förlust därigenom att han haft möjlighet att göra allmänna avdrag, bör ju rimligtvis inte få använda dessa till att ett senare år pressa ner sin skattenivå. Förlusten kan ju t.o.m. ha uppstått genom det konstlade kommunalskatteavdraget som vi numera har fått. För undvikande av missbruk hävdar således utskottsmajoriteten fortfarande, att deklarationsplikt måste ha förelegat och även fullgjorts under själva förluståret. Det är samma risk för missbruk som gör att utskottet inte vill vara med om några uppmjukningar av förlustavdragsreglerna för dödsbo och de s.k. fåmansbolagen. Det är ändå en och samma skattskyldig, hävdar vi, som skall erhålla förlustutjämning. Förlust i ett företag får aldrig bli en handelsvara att överlåtas till mera lyckligt lottade vinstgivande företag. Inte heller när det gäller progressionsutjämning har utskottsmajoriteten velat ändra sin inställning från tidigare år. Vi tycker att man med fog kan säga, att den som har höga inkomster ett år också har högre skattekraft vid det tillfället och då skall han också betala skatt efter den högre progressionen. Härleder sig inkomsten från flera års arbete så finns förordningen om ackumulerad inkomst att tillgå och i fråga om exempelvis flera års skogstillväxt, som är uttagen på en gång, finns alltså möjligheten att använda skogskonto. I detta sammanhang ber jag att till herr Fälldin få säga, att skogskontot inte är uppbyggt som en allmän resultaiutjämningsfond utan det är helt enkelt ett komplement till lagstiftningen om ackumulerad inkomst för de fall då flera års inkomst tas ut på en enda gång därför att tillväxten inte kan avverkas varje år. Bilden kan kompletteras med en erinran om att vi har det förlustavdrag, som är nämnt förut, och vi har företagarnas möjligheter till avskrivning på inventarier och lager. Som herr Jacobsson sade nyss har de två punkter som hittills berörts varit underbyggda med lagförslag från reservanternas sida. I de två andra reservationerna vill man ha kungaskrivelser. I ena fallet begär man åtgärder till 1969 års riksdag, och när det gäller avdrag för avsättning till garantireserv nöjer man sig med att begära en utredning. När det gäller den öppna resultatutjämningen genom någon form av kontoavsättningar, så är det utan tvekan den punkt i dagens utskottsbetänkande, som kommer att kosta samhället de mesta pengarna och som enligt vad jag nämnde i början innebär de största övervältringskonsekvenserna. Utskottsmajoriteten har därför ställt sig tveksam till att i nuläget göra något på denna punkt utan att det samtidigt görs en översyn av den totala företagsbeskattningen, inklusive avskrivningsreglerna. Vi tycker därför att dis kussionen i denna fråga bör anstå tills den sittande företagsbeskattningsutredningen lägger fram sitt förslag, och den tidpunkten ligger ju ganska nära. Utskottsmajoriteten anser också att det är tämligen obehövligt att skriva till Kungl. Maj:t och begära förslag i ärendet nu när det gäller företagarnas beskattning, inklusive sådana företagare som jordbrukare och fiskare. Vi hänvisar även där till företagsbeskattningsutredningen. För den yrkesgrupp som ytterligare nämnts, konstnärerna, finner utskottet att deras progressionsproblem redan är lösta genom lagen om ackumulerad inkomst och även genom portionsvisa utbetalningsmöjligheter. Vad slutligen beträffar avsättningen till garantireserv ställer sig utskottet mycket välvilligt, det erkände också herr Jacobsson. Man är liksom medveten från utskottsmajoritetens sida om att garantiåtaganden kan innebära stora kostnader, som bör vara skattemässigt täckta. Den utredning som reservanterna begär finns dock redan. Det är en fråga som enligt vår mening måste ligga inom ramen för det uppdrag företagsbeskattningsutredningen = har, och därför måste en begäran om ytterligare utredning vara överflödig. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till bevillningsutskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Med anledning av att utskottets talesman hänvisade till företagsskatteberedningen, som blir färdig under det här året, vill jag erinra om att såvitt jag förstår detta endast gäller vissa delar av dess verksamhet. När man därför med hänvisning till denna utredning anser det onödigt att skriva till Kungl. Maj:t rörande t.ex. fiskarna, så tror jag inte att det är en hållbar motivering för att vänta. När frågan beträffande fiskarna har behandlats har man alltid hänvisat till de möjligheter till avskrivning på båtar och redskap som fiskarna har. Man kan emellertid mot detta anföra, att avskrivningen ju sker efter en fastställd plan och att fiskarna givetvis strävar efter att följa den planen såväl under goda som dåliga år. Avskrivningsmöjligheterna tillgodoser därför inte syftet med den resultatutjämning som föreslås, och dessutom motsvaras avskrivningarna av en värdeminskning på båtar och redskap och i de flesta fall också av amorteringar på lån som har tagits för dessa investeringar. Därför kan man inte säga att det finns sådana möjligheter till en utjämning som vore önskvärda. Jag kan alltså inte finna annat än att det föreligger skäl för ett bifall till reservationen under punkt C.
Herr talman! Herr Wärnberg startade sitt anförande med att sätta i fråga, om detta hörde till det som över huvud taget var angeläget av skattereformer, om man nu skulle diskutera ur den synpunkten.

Då är det väl onödigt att vidare diskutera den. Visst är skogskontot en komplettering till skattesystemet i övrigt, men det är ju också en komplettering som vi begär när vi talar om kontometoden. Vi vill dock inte ersätta något annat. Det sägs att skogskontot är en komplettering till reglerna om ackumulerad inkomst. Den stora fördelen med skogskontot är ju att man så att säga kan ha en buffert framför sig för att möta framtida påfrestningar. Vad finns det egentligen för skäl i detta avseende, som inte har parallellitet inom de områden som vi i övrigt vill fånga in under en sådan här kontometod? På progressionssidan kan det självklart innebära vissa minskade inkomster för statsverket, men det är ju egentligen en form av skattekredit och inte en form av skattefrihet som dessa förslag syftar till. Efter en viss uppbyggnadsperiod, där de kan få ett utslag på statsinkomsterna, skall det väl rulla jämnt. Man har då bara skapat möjligheter till att ha en reserv genom att införa denna skattekredit.
Herr talman! Till herr Lundström vill jag säga, att fiskarbefolkningen har exakt samma avskrivningsregler som andra företagare har, kanske till och med något gynnsammare. Men det var en verklig nyhet för mig, att denna yrkeskategori inte använder sina avskrivningsmöjligheter på det sätt som andra företagare gör, nämligen att goda år skriva av mycket och dåliga år inget alls eller mycket litet. Så gör nämligen andra företagare, som använder möjligheterna till progressionsutjämning. Det är märkligt att inte även denna yrkeskategori gör på det sättet. Dessutom behöver väl denna yrkeskategori just i dag inte några stora avskrivningsmöjligheter för att plöja ned vinster, utan det gäller väl för denna yrkeskategori att få ihop inkomster som det över huvud taget går att leva på. Jag tycker alltså inte att frågan om större avskrivningsmöjligheter för fiskarbefolkningen genom olika fonder har något större intresse just nu. För att fortsätta med herr Fälldin, så medger jag att det i stort sett är fråga om en skattekredit. Men den krediten skall i alla fall under en uppbyggnadstid betalas av andra grupper. Jag fråga de förut, om det verkligen är en önskvärd politik att bygga upp latenta skatteskulder hos den ena yrkesgruppen efter den andra bara för att de skall ha någonting att falla tillbaka på den dagen då det går något sämre, Vad är det som säger att inte även varenda löntagare i det här landet kan tycka att det vore skönt att ha ett litet kapital att falla tillbaka på? Vem vill inte sätta in pengar på banken och ha dem stående där skattefritt? Det kan ju bli sämre tider för löntagarna också! Skall vi ordna med ett glapprum, då ingen vill betala några skatter förrän de fyllt sina fonder? När fonderna fyllts, skulle det naturligtvis resas krav på att nya fonder måste skapas, osv. Det speciella konto som herr Fälldin har ivrat för är i varje fall inte avsett för småbrukarna. Efter vad jag kan förstå, har de verkligen inte inkomster i det progressiva skiktet, och avsikten med resultatkontona är ju i första hand att mildra progressionen. För gifta inkomsttagare börjar progressionen någonstans i inkomstskiktet mellan 20 000 och 25 000 kronor. De jordbrukare som har större markinnehav redovisar numera i allmänhet sin verksamhet på bokföringsmässiga grunder, och därmed är det ett faktum att de har precis samma möjligheter som alla andra företagare, nämligen att med avskrivningsreglerna moderera sin inkomst år från år. Om vi tar in allting i bilden, så är våra avskrivningsregler i dag så gynnsamma, att knappast något annat land har maken till dem. Jag tycker inte att detta är fel, men det finns då heller ingen anledning att plottra med konton av hundratals slag för att människor skall skaffa sig skatteskulder i framtiden av det skälet att de inte vill betala skatt just nu. Om man har skattekraft, är det rimligt att man betalar sin skatt med den progression som blir tillämplig vid det tillfälle då man har inkomsten i fråga. Herr talman! Jag har ingen anledning att ändra mitt yrkande. I ett sammanhang hade bankoutskottet behandlat ett antal motioner, vilka alla avsågo utredning angående lokaliseringspolitikens framtida utformning.